Fru talman! Jag vill bara lämna en upplysning till Larz Johansson. Reservation 5 är villkorad till ett bifall till reservation 1. Om Larz Johansson och andra ansluter sig till reservation 1, så att den blir bifallen, kommer också reservation 5 upp till avgörande.

Fru talman! Jag måste säga att jag blev litet besviken på det mycket tunna svaret. Jag hade ställt en rad konkreta frågor, som gällde alla partierna. Nu hade de båda talarna från moderata samlingspartiet och folkpartiet haft tillfälle att svara. Det är naturligtvis mycket viktigt, om man ställer sig bakom majoriteten i ett utskottsbetänkande och gör så här klara ställningstaganden, att man också klarlägger innebörden av dessa uttalanden. Det är skälet till att jag har ställt ett antal frågor. Och jag tycker att det är betecknande för det allvar med vilket man tar på det här problemet, om man inte har ett enda konkret svar att ge på någon av dessa frågor.

Fru talman! Den nya lärarutbildningen för lärare i grundskolan har ibland betecknats som en avgörande insats för uppfyllande av läroplanens målfor muleringar. Sådana uttalanden är kanske en aning överdrivna. Men lärarut — Prot. 1987/88:101 bildningen är naturligtvis en viktig byggsten i utbildningspolitiken när det — 15 april 1988 gäller att nå önskade mål. En sten måste emellertid få sin bestämda plats i konstruktionen för att det som byggs skall bli vad man önskar. Nu har detta hänt: Socialdemokrater och de som helst hade sett ett rivande av bygget — den nya lärarutbildningen — har funnit varandra, nämligen folkpartiet, moderaterna och socialdemokraterna. Nu går de hand i hand när det gäller utbildningsinnehåll och tjänstekonstruktion för de blivande lärarna. Beträffande utbildningens innehåll sägs att de s.k. senarelärarna skall ha kunskaper motsvarande 40 poäng i de ämnen där de avser att specialisera sig. Vad menas med ” specialisera sig”? Innebär inte detta att man nu är beredd att begära att lärarutbildningsenheterna i elfte timmen omarbetar sina kursplaner? Hur har ni tänkt att de skall hinna med det, när utbildningen börjar nu i höst? Och hur skall de studenter som har sökt till utbildningen informeras om de nya villkoren? Skall de nu få möjlighet att välja om? Och är det möjligt att inom beslutad poängram, 135 poäng, genomföra faktisk utbildning, omfattande 40 poäng i ämnen som de blivande lärarna skall undervisa i? För det är väl undervisning ni avser, även om ni skriver ”specialisering”? Jag måste ställa frågan: Avser utskottsmajoriteten att normala poäng i högskolan när det gäller denna lärarutbildning skall ha vissa procentpåslag, så att det hela åtminstone på papperet överensstämmer med vad ni har sagt? Och hur stora skall dessa procentpåslag vara — 20, 30 eller 40 96? Och inom vilka kursavsnitt skall ni ge studenterna dessa procentpåslag så att en normal poäng motsvarar 1,20 poäng? Om det nu stipuleras att lärare måste ha 40 poäng i ämnen som de skall undervisa i, så undrar jag hur de tidigarelärare som undervisar i årskurserna 4-7 skall ses ur behörighetssynpunkt? De undervisar ju inom samma fält, alltså inom årskurserna 4-7. De utbildas för årskurserna 1-7, och senarelärarna för årskurserna 4-9. Skall senarelärarna nu, med de behörighetskrav som ni har formulerat i betänkandet, slå ut tidigarelärarna när det gäller att undervisa i årskurserna 4-7? Jag kan tänka mig, fru talman, att moderaterna är mycket nöjda med den här effekten, för den överensstämmer ganska bra med deras idéer om hur lärarutbildningen skall se ut — att man driver tillbaka tidigarelärarna till att undervisa endast i årskurserna 1-3. Jag får gratulera moderaterna till denna framgång. De enda lärare som, med den skrivning som utskottsmajoriteten nu har i betänkandet och så som utbildningen nu ser ut, egentligen får full ämnesbehörighet är, såvitt jag kan se, lärare i praktiskt-estetiskt ämne. Rätta mig om jag har fel, men motivera i så fall den rättelsen mycket noga på ett så intelligent sätt som möjligt. Så till den föreslagna tjänstekonstruktionen. Det är självfallet så att om man vill gagna samarbete, så särskiljer man inte onödigtvis människor. Detsamma torde gälla lärare, eftersom de också är människor. Nu måste tydligen det för undervisningens skull skapas en rad olika tjänstekonstruktioner för lärare som skall undervisa inom en och samma skola, nämligen 39 grundskolan. Om drivkraften hade varit den att man inte hade velat trampa en del av dem som i dag arbetar i skolan på tårna så att säga, utan att man ville att de skulle få ha kvar den nuvarande rubriken på sitt arbete, så hade detta varit möjligt att tillgodose. Man hade kunnat ha två parallella system, om man hade velat det. Men nu bestämde sig utskottsmajoriteten för att man exakt skulle ange hur många tjänstekonstruktioner som skulle finnas. Då stannade man vid antalet nio. Vi i vpk tyckte då att vi redan från början måste tala om hur vi vill att tjänstekonstruktionen skall se ut. Eftersom man inte heller avvaktar kommunernas skolplanering inför 90-talet — de nya lärarna kommer ju ut först då — sade vi: Okej, det räcker med en enda tjänstekonstruktion. Vi tror nämligen att lärarna själva har det omdömet och att skolledningen har det omdömet, att de inte sätter obehöriga och outbildade lärare att undervisa inom ämnesområden eller undervisningsavsnitt som de inte klarar av. Vi litar mer på personalen inom skolans område än vad ni andra gör. Vi tycker att den framtida lärartjänstkonstruktionen skall utformas på ett sådant sätt att man, som jag sade tidigare, underlättar samarbete, att man underlättar arbete i lärarlag. Vad vinner man med det? Jo, man vinner det som Lars Leijonborg efterlyste, nämligen att eleverna inte som i dag riskerar att helt plötsligt ställas utan lärare, när läraren genomgår nödvändig och önskvärd fortbildning. Då finns det någon annan lärare som kan gå in med sina avsnitt inom de större undervisningsavsnitten eller momenten. Har inte denna effektivitetsvinst föresvävat er? Vi tror inte att de egentliga bevekelsegrunderna för den tjänstekonstruktion som nu föreslås är helt redovisade.

Att folkpartiet har det som mål, det vet jag, det har man sagt öppet och redigt. Men att socialdemokraterna hade detta som mål visste jag faktiskt inte. Denna lönespridning underlättar väl inte samarbetet mellan lärare i skolan? Detta kommer inte heller att leda till att vi får ett större inslag av manliga lärare på grundskolans lågstadium eller till att lågstadielärarna får någon höjning med den konstruktion som nu görs. Vi kommer att få färre manliga sökande till tidigarelärarutbildningen — var så säkra! Denna riksdag känner ju till lönemekanismerna — manligt och kvinnligt. Vad värre är är att den lönepolitik som är grunden till det beslut som ni i majoriteten nu vill att riksdagen skall fatta går stick i stäv mot riktningen i läroplanens mål om samarbete och utveckling, inte bara för lärarna utan också för eleverna. Om ni nu håller kvalitetsfanan så högt som ni påstår — vilket jag i och för sig betvivlar, men låt oss säga att ni gör det — är det underligt att inte åtminstone folkpartiet och moderaterna går med på centerns och vpk:s förslag om förlängning av tidigarelärarutbildningen för att lärarna skall få kompetens att undervisa i engelska. Moderaterna säger ju ofta att det gäller att utveckla skolan och låta skolan experimentera litet grand. Ja, men vad ni omöjliggör då ni inte går med på att ge tidigarelärarna kompetens att undervisa i engelska är bl.a. det försök som har gjorts på orter strax utanför Stockholm. Där har dessa lärare givit barn med läsoch skrivsvårigheter undervisning i engelska, vilket lett till att de lyckats bättre med sitt eget språk, svenska. Varför vill ni inte ge tidigarelärarna denna kvalitetsförstärkning? Har ni tänkt er att det uteslutande skall vara senarelärare som skall undervisa i engelska på grundskolans lågstadium? Vad skall tidigarelärarna, lågstadielärarna eller mellanstadielärarna som i dag undervisar i engelska göra på de timmar då senarelärarna tar över deras undervisningstimmar? Skall ni sänka undervisningsskyldigheten för dem, eller vad skall ni göra? Fru talman! Det finns många frågor i det här sammanhanget. Jag hoppas att Helge Hagberg eller kanske Bengt Göransson ger sig i kast med besvarandet av dem. I avvaktan på vad de har att säga yrkar jag bifall till de reservationer som vpk-representanter har fogat till detta betänkande.

Fru talman! Lärartjänsterna och lärarfortbildningen ingår i årets budgetproposition, som innehåller slutliga förslag på organisationen för tjänsterna och förslag om en kraftig satsning på fortbildning. Redan 1985 beslöt riksdagen på regeringens förslag om en ny lärarutbildning. Den reformen kunde inte beslutas i full enighet. Lärarorganisationerna, liksom partierna, hade olika åsikter. När tjänsteorganisationen för lärarna i grundskolan och grundvux slutligen fastställs står åter parter och partier emot varandra. Låt mig ändå tro att oenigheten inte kommer att betyda att det kommer att uppstå svåra sår när vi i övrigt kan driva förändringsarbete i skolan. Kanske gäller skillnaden i åsikter bl.a. vad och vem som skall bestämma vad i skolan. Vi har haft en rad debatter i och om skolan. Det har därvid också framförts krav på att låta skolkommunerna få mera ansvar och befogenheter. Frågan om lärartjänstorganisationen gäller i hög grad om vi skall besluta på centralt håll eller överlåta hela anställningsförfarandet åt det lokala fältet. Det är kanske riktigt att vi fått diskutera olika beslutsnivåer i skolan. Men nu skall också sägas att vi alltför länge diskuterat skolfrågorna utan att någon gång komma till beslut. Den segslitna frågan om lärarutbildningen skulle naturligtvis inte ha fått pågå så länge som den har gjort. Grundskolan har uppnått sina 25 år, innan man kommer till klarhet om en lärarutbildning anpassad till just denna grundskola. Parter och partier har blockerat varandra och ingenting hände. Den snart förestående starten för en ny lärarutbildning får hälsas med tillfredsställelse. De som varit emot de förslag som nu genomförs accepterar faktum, och därmed lämnar vi ett viktigt skede i grundskolan. Lärarutbildningens organisation förutsätter flera inriktningar av lärare som skall verka i grundskolan. Vi bryter inte upp grundskolan vare sig med lärarutbildningen eller med den lärartjänstorganisation som vi nu står i begrepp att fatta beslut om. Lärarna skall inte längre vara klassoch ämneslärare utan vara skickade att verka över klassoch stadiegränserna. Utgångspunkten för lärartjänsterna har sammanfattats i fyra punkter. För det första är det självklart att undervisningen i skolan skall handhas av lärare som är kompetenta för uppgiften. Det innebär att lärarna skall undervisa i de ämnen och de årskurser de är utbildade för. Lärartjänsterna måste utformas så att de garanterar detta. För det andra bidrar lärartjänsterna genom sin konstruktion till en utveckling och förnyelse av skolundervisningen i enlighet med de pedagogiska intentioner som präglar grundskolans läroplan. Exempelvis ligger det ett stort pedagogiskt värde i att lärare på högstadiet undervisar i fler samhällsorienterande resp. naturorienterande ämnen än vad som sker i dag. I dag är lärarna och ämnesgrupperna uppsplittrade, vilket försvårar bl.a. elevsocial utveckling. Lärartjänsterna skall konstrueras så att de främjar detta. Den tredje utgångspunkten är att lärarna som i dag är behöriga att inneha tjänst i vår grundskola skall vara det också i den nya tjänsteorganisationen. Det betyder att befintliga lärare inte skall behöva fortbilda sig för att vara behöriga. De skall också ha samma möjligheter som de nyutbildade lärarna att söka lediga tjänster i framtiden. För det fjärde skall tjänsteorganisationen vara enkel och lätthanterlig. Nu har två modeller varit aktuella för lärartjänsterna: a) att anknyta lärarutbildningen. Då kan man ha ända upp till tio tjänster med olika ämnen och årskursinriktningar. Samtliga lärare benämns ”grundskollärare” och var och en av dem undervisar i de ämnen och årskurser som de utbildat sig för. b) att skapa en enda tjänst, en grundskollärartjänst. Alla lärare som har genomgått grundskollärarlinjen — oavsett ämnesoch årskursinriktning — är behöriga till tjänster. Tjänstgöringen för den enskilde läraren förläggs med beaktande av vederbörandes kompetens och skolans behov till de ämnen och årskurser som man lokalt på skolan finner lämpligast. I det här valet har en stor majoritet förespråkat det första alternativet, och motiven är flera: e Det garanterar överensstämmelse med utbildning och tjänstgöring. e Det innebär den minsta risken för att läraren skall tvingas undervisa i ämnen i vilka läraren saknar tillräckliga kunskaper. e Det blir en signal till lärarutbildningens ansvariga och skolkontoren om vilka tjänster som finns och om vad som krävs för att inneha dessa. e Det blir enkelt i jämförelse med dagens situation, då tjänstekategorierna blir färre än i dag. e Det bidrar till kostnadsbesparingar. Övergångsproblemen kan lösas på ett bra sätt. e Det blir rätt undervisning i skolan. Detsamma gäller i lärarhögskolorna. Med andra ord: Det blir kvalitet och ekonomi i förslaget. Syftet med en ny lärarutbildning är att förbättra undervisningen i grundskolan. Bl. a. skall elever som har särskilda problem få bättre stöd i sin undervisning. Det finns brister i elevernas basfärdigheter. Att tillgodose dessa behov är nog så viktiga motiv för en ny lärarutbildningsreform. Det är naturligt att även lärarfortbildningen, som ansluter till reformen, bestäms utifrån dessa behov av förbättringar i skolan. Men det skall också kopplas till övriga insatser som redan görs i kommunerna för att utveckla vår skola. Prioriteringen i fortbildningen får sägas gälla följande: Prot. 1987/88:101 1. Fortbildningen skall utveckla den allmänna och specialpedagogiska 15apfil 1988 kompetensen hos alla lärare i skolan. Syftet med fortbildningen är att förena — Lärartjänsterigrundlärarnas grundsyn och professionalism och att öka deras förutsättningar att — skolan, m.m. hjälpa de elever som möter svårigheter i skolan. 2. Fortbildning av lågoch mellanstadielärare i matematik och naturorienterande ämnen samt i svenska. Syftet med fortbildningen är att öka klasslärarnas kompetens att träna elevernas grundläggande kunskaper i dessa ämnen. 3. Fortbildning av högstadielärare i ytterligare några ämnen, framför allt i samhällsorienterande och naturorienterande ämnen samt i matematik. Syftet med fortbildningen är att bredda lärarnas ämneskompetens och därmed göra det lättare för dem att anlägga ett samlat perspektiv när det gäller undervisningen. Ett annat syfte är att minska antalet lärare kring eleverna, så att skolan bättre än som i dag är fallet kan ta ett socialt ansvar för eleverna. 4. Även fortbildning av lärare som vill och kan vidga sin tjänstgöring över stadier skall ambitionen innefatta. Regeringen anslår därför, utöver medlen för lokalt utvecklingsarbete, 50 miljoner varje år under en tioårsperiod. På fortbildningen kommer det alltså under en tioårsperiod att satsas 0,5 miljarder. Slutligen vill jag slå fast att det är glädjande att det är så stor uppslutning kring regeringens förslag till tjänsteorganisation. På sikt hoppas jag att alla parter och partier skall finna att den föreslagna anknytningen till specialiseringarna i lärarutbildningen blir en bra och rimlig lösning. Vi har över 100 000 lärare i den svenska grundskolan. Det kommer naturligtvis att ta lång tid, innan de nya lärarna blir någon faktor i skolan. Det är de lärare med fortbildning som vi för närvarande har som i varje fall under detta sekel numerärt kommer att utgöra den största gruppen. Dessa kommer i förening med de nyexaminerade att medverka till en innovation i sättet att undervisa. Det ger våra framtida elever bättre förutsättningar för kunskapsinlärningen. Vi skall tro att det blir en ny framgång för den svenska skolan. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på de reservationer som har fogats till betänkandet.

Fru talman! Inte ett enda frågetecken rätade Helge Hagberg ut med sitt anförande. Jag vill ställa två frågor. För det första: Hur blir det nu med behörigheten för de tidigarelärare som skall undervisa i årskurserna 4-7? Kommer de att slås ut av senarelärarna, som skall ha 40 poäng i ämnen som de skall specialisera sig i? Kommer senarelärarna att driva tillbaka tidigarelärarna till att undervisa i årskurserna 1—3 från behörighetsaspekt? För det andra: Hur främjas jämställdhetsarbetet genom en ökad lönespridning, Helge Hagberg? Helge Hagberg sade att det förslag som nu föreligger innebär ekonomi och 43 kvalitet. Ja, det blir billigt och krångligt.

Fru talman! Det är inte utan att jag tycker litet synd om Helge Hagberg, som måste företräda en utskottsmajoritet av vilken han sedan inte får någon som helst hjälp. Moderater och folkpartister sitter tysta i sina bänkar. Först har de lurat på er socialdemokrater en massa uppfattningar och åsikter som ni har skrivit in i utskottsbetänkandet, men sedan hjälper de inte till på något sätt med att förklara, argumentera eller redovisa vad detta egentligen skall betyda. Det är möjligt att tystnaden beror på en total avsaknad av kunskaper...
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Helge Hagberg hade här möjlighet att själv försöka reda ut allt detta. Då säger han att det nu görs en kraftig satsning på fortbildningen, med 50 milj.kr. om året. 50 milj.kr. är ungefär 500 kr. per lärare, Helge Hagberg, och det är inte mycket till fortbildning. Sedan säger Helge Hagberg att frågan är om beslut skall fattas centralt eller om anställningsförfarandet skall överlåtas på det lokala fältet. Nog trodde jag att Helge Hagberg visste att det sedan 1982 är landets kommuner som själva anställer sina lärare och att det dessförinnan var länsskolnämnderna som gjorde det. Det är ingenting som förändras genom detta ärende. Eller är det meningen att kommunerna skall tas ifrån anställningsförfarandet och att det skall läggas centralt? Vad betyder egentligen uttalandet? Helge Hagberg säger återigen att överensstämmelse nu skall garanteras, och då är min fråga: Hur kan färre tjänster garantera mer än det flertal tjänster som finns i dag? Det är inte tjänsternas antal som innebär någon garanti. Jag måste upprepa en konkret fråga till Helge Hagberg. För t.ex. NO-lärare ingår fyra ämnen i utbildningen, men kommer denna konstruktion att ge dem behörighet att undervisa i tre eller i fyra ämnen? Det är en viktig fråga som vi måste få svar på. Det räcker inte, Helge Hagberg, att läsa innantill ur utskottsbetänkandet, som vi alla har läst. Jag vill veta vad ni egentligen menar med allt detta som är så dunkelt uttryckt. Förhoppningsvis vet fru talmannen vad det är ni har menat med det ni skriver. I så fall skall ni förklara det.

Fru talman! Många frågor har ställts. Jag har icke ställt en enda fråga. Men vi kan försöka säga så här: Naturligtvis är inte den ena varianten som har valts den bästa och den andra den sämsta. Det har teoretiskt sett gått att välja båda. Men majoriteten har funnit att den tjänstekonstruktion vi nu väljer uppfyller de mål som vi i övrigt har i vår grundskola. Det är också den organisation vi bäst kan hantera. Vi kommer att veta att lärarna tjänstgör där vi vill att de skall tjänstgöra. Frågetecknet är större för er som har valt en enda grundskollärartjänst. Denna diskussion är teoretisk, eftersom det förslaget inte skall gälla. Men om vi skulle anta det förslaget uppstår fler frågetecken än med det förslag till tjänsteorganisation som nu läggs fram. Några frågor kanske jag ändå kan besvara. Det frågas t.ex. om lärarfortbildningen nu skall ge ett poängtal på 40 poäng i ett visst ämne. Det är naturligtvis inte så. De som skall lärarfortbilda sig är lärare som har varit ute i skolan många år. De har fått mycken erfarenhet och kunskap. De får en fortbildning som ger dem kompetens att undervisa i detta ämne. När det gäller möjligheten att nå fullständig behörighet i en lärartjänst ger den modell vi väljer den största möjligheten att få en kompetent och behörig lärare till 100 26. Med er modell ges möjlighet till en rörlig ambitionsnivå mellan 50 och 75 260. Det är skillnaden på ett ungefär. Egentligen är det svårare för er att ge svar på alla de frågeställningar ni reser mot den tjänsteorganisation som nu föreslås om ni vänder frågorna mot ert eget förslag.

Fru talman! Får jag säga så här till Helge Hagberg. När vi säger att tjänsten kan kallas grundskollärare när undervisningen bedrivs på grundskolan, handlar det om att vi tror att lärarna och skolledningen har omdömet att inte sätta outbildade, obehöriga eller inkompetenta lärare att undervisa våra barn i skolan. Inte sätter man en snickare att svetsa tryckkärl. Det kan vara ett exempel på att det räcker med en tjänst. Jag ställde en fråga som det skulle vara mycket intressant att få svar på. Hur bidrar man till ökad jämlikhet och till jämställdhetsarbetet inom skolan med en ökad lönespridning, som säkert blir resultatet av det förslag till tjänstekonstruktion i skolan som ni nu lägger fram tillsammans med moderaterna och folkpartiet? Tror inte Helge Hagberg att det med denna tjänstekonstruktion blir en dominans av kvinnor som undervisar i de tidigare årskurserna i grundskolan? Eller om Helge Hagberg tänker sig motsatsen: Varför tror han att fler män kommer att vilja undervisa i de lägre årskurserna, där säkert de lägre lönerna kommer att finnas?

Fru talman! Många frågor har ställts, säger Helge Hagberg, och det är faktiskt nödvändigt. När ett utskottsbetänkande inte ger klara besked skall man kunna gå till riksdagsprotokollet och se vad som har sagts i debatten för att få dessa besked. Jag försäkrar Helge Hagberg att om vi kunde samla en majoritet i kammaren för vårt förslag kan vi naturligtvis argumentera för det och förklara det in i minsta detalj. Vi är alldeles övertygade om att det hänger ihop och är fullt genomförbart. Tyvärr kan man inte säga detsamma om majoritetsförslaget. Nu säger Helge Hagberg att det inte behövs 40 poäng i det ämne som man enligt majoritetstexten skall specialisera sig i. Ja, behövs det eller behövs det inte? Enligt Helge Hagberg behövs det inte, men enligt utskottstexten behövs det. Enligt vårt förslag, säger Helge Hagberg, får vi en överenstämmelse till 100 26 mellan sökt tjänst och utbildningens innehåll. Det var en nyhet, det står inte någonstans i utskottsbetänkandet. Det finns en gällande förordning som säger 50 26. Nu skall det alltså vara 100 Zo. Är Helge Hagberg övertygad om att han kommer att lyckas med att förse alla landets skolor med till 100 96 utbildade lärare i vartenda ämne och i varenda årskurs?

Den frågan måste Helge Hagberg kunna svara på innan denna debatt avslutas.

Fru talman! Till Björn Samuelson vill jag säga följande vad beträffar jämställdhetsambitionerna. Jag tror att vi i den nya tjänsteorganisationen får större möjlighet att hävda jämställdheten än vad som hittills varit fallet. På den punkten har vi en större ambition, och vi tror att det skall bli möjligt att åstadkomma ett större mått av jämdställdhet i fortsättningen. Vi har faktiskt inte något lönepolitiskt motiv för att bestämma denna tjänstekonstruktion, utan det är de skolpedagogiska motiven som är de viktiga. Larz Johansson talar om en lärarfortbildning som inte ger 40 poäng. Men ni har väl inte heller något förslag till en fortbildning som ger 40 poäng och behörighet. Ni står således i samma situation som vi. Ni föreslår 150 milj.kr. till fortbildning av lärare. För övrigt har centerpartiet våldsamt mycket pengar på alla områden att ge till det svenska skolväsendet. Ni har inte alltid ett kostnadsmedvetande, utan era förslag är mera uttryck för en vision om att anslagen till skolan skall vara desamma som tidigare. Även om elevantalet minskar och även om dimensionen på verksamheten blir mindre skall pengarna ändå finnas kvar. Något liknande har ni uttryckt. Detta önskemål är naturligtvis inte särskilt preciserat och inte riktigt trovärdigt. Vi skall väl ändå ha ambitionen att vara kostnadsmedvetna. Anslagen skall vara motiverade, och vi skall vara fullt ansvariga inför allmänheten för de ambitionsnivåer vi lägger oss på. Det är skillnad på behörighet och kompetens. Vi får ibland kompetenta lärare; oftast blir dessa också behöriga. För en lång tid framöver kommer det att finnas såväl behöriga som kompetenta lärare i en annan lärares fjärde ämne, som denne icke har behörighet eller kompetens i. Då går alltså den äldre lärare som för närvarande finns i systemet in. Vi får sedan se hur läraren fortbildar eller egenutbildar sig för att nå behörighet och kompetens. Om detta inte är tillräckligt får vi överväga att satsa på nya åtgärder, så att vi på lång sikt får lärare som uppfyller alla de grundläggande krav som vi ställer på lärare som skall tjänstgöra i skolan.

Fru talman! Jag har begärt ordet i denna debatt därför att den fråga som nu diskuteras är en av de frågor som har fått den största uppmärksamheten i skoldebatten under våren. Trots att kammarens tid är ansträngd har jag Prot. 1987/88:101 utnyttjat den möjlighet som finns för ett statsråd att gå in i debatten. 15 april 1988 Jag vill på denna punkt ta mig friheten att föra några politiska resonemang om bakgrunden till den diskussion vi för. Jag tror att det är viktigt att klargöra vad som är huvudsak och bisak. Det som har varit viktigt för regeringen och som är viktigt för riksdagen när den tar ställning till denna fråga är, som jag ser det, att möjliggöra en lärarutbildningsreform för den grundskola om vilken beslut fattades 1960 och vars genomförande ägde rum med början 1962. Vi har alltså haft en lång process där grundskolan har haft lärare som icke har haft en utbildning anpassad för den skolform de har arbetat i. Genom det beslut som fattades 1985 har vi nu fått en anpassad utbildning. 1985 års beslut illustrerar hur besluten för grundskolan har vuxit fram. 1985 års beslut om lärarutbildningsreformen är också ett resultat av en politisk kompromiss. Det har funnits olika uppfattningar. Några ville ha en enhetlig lärartjänst och lärarutbildning för hela grundskolan, andra ville ha en strikt ämnesuppdelad lärarutbildning. Efter mycken vånda och långa utredningar nåddes en uppgörelse i riksdagen. Lars Leijonborg påpekar att uppgörelsen genomfördes i en riksdag där socialdemokraterna fick stöd av centern och vpk. Samtidigt skall man veta hur bräcklig den uppgörelse var som träffades i riksdagen. När Ulf Adelsohn i sin dagbok berättar om hur moderaterna tog emot beskedet att centern träffat en uppgörelse, konstaterar han att det egentligen var Larz Johansson som träffade uppgörelsen. Detta säger något om Larz Johanssons starka ställning i sitt parti. Det har jag ingen anledning att i detta stycke beklaga. Men Ulf Adelsohn skriver också i boken att om moderaterna fått träffa centerledningen hade situationen blivit en annan. Detta hör till de intressanta delarna av Ulf Adelsohns tidiga memoarbok. Då må man kanske inte förtänka ett statsråd som tycker att den kompromiss som har träffats på ett så bräckligt underlag bör stärkas om man anser att lärarutbildningsreformen är det viktiga. I det förslag som utarbetats har jag ansett det nödvändigt att till varje pris stå fast vid kompromissen om lärarutbildningen. Jag möter lärare som är företrädare för sina fackliga organisationer och som säger att man med en annan tjänstekonstruktion än den regeringen föreslår kunde göra lärarutbildningsreformen litet bättre. Man skulle kunna flytta den ett steg framåt, som det uttrycks. Då måste jag utifrån politiska utgångspunkter säga: Om vi nu är angelägna om att genomföra en lärarutbildningsreform bör vi inte agera så, att vi skapar risker för en ny uppslitande strid om lärarutbildningen. Jag konstaterar därför med stor tillfredsställelse att det av betänkandet framgår — vilket också Larz Johansson noterat — att folkpartiet och moderata samlingspartiet faktiskt accepterar att så här är det och att man nu får göra det bästa av situationen sådan den är. Jag tror att grundskolan mår väl av att man inte börjar om från början med den diskussionen. Detta är en viktig bakgrund till det förslag som föreligger. Vi har valt att lägga fram ett tjänsteorganisationsförslag som förstärker utbildningsinriktningarna. Vi kan ha önskemål om — och många har det — att man skulle avskaffa stadierna. Men faktum är att riksdagen inte har fattat 47 något beslut om det. Det finns ingenting i texten i propositionen år 1985 om detta. Tvärtom sägs i propositionen att lärarutbildningen bör utgå från den grundläggande strukturen i skolväsendet. Det sägs ingenting om en stadieförändring. Det har jag velat respektera när jag lagt fram detta förslag. De som anser att vi skulle kunna åstadkomma någonting bättre genom att ha en tjänsteorganisation som avskaffar stadierna ger faktiskt ett motiv för dem som vill riva upp hela reformen att verka härför. Jag tycker inte att vi har anledning att i dag inta en ståndpunkt som ger dessa konsekvenser. Larz Johansson frågar: Av vilken anledning skulle uppluckrade stadiegränser ställa krav på nya skolbyggen? Det trodde jag att Larz Johansson kände till, men han kanske inte var med på Lärarförbundets Skolforum förra året, där man från lärarorganisationerna var mycket bestämd och frågade: Är ni politiker nu medvetna om att den nya lärarutbildningen kräver att vi bygger nya skolor? Det var en av huvudfrågorna till min kollega Lennart Bodström vid det tillfället. Jag har ute i landet mött många som sagt att de har förstått att det krävs att vi bygger skolor som passar för de nya lärarutbildningarna. Det finns då för regeringens del anledning att understryka att något sådant beslut inte har fattats. Det är viktigt att vi använder våra resurser till att utbilda lärare, till att ge dem en god utbildning för de uppgifter de skall utföra, och att vi inte låser resurser för att bygga nya skolor. Det skulle dessutom medföra en oerhört stor utslagning av många små skolor. Kanske skulle vi tvingas lägga ned 800 skolor, om man drog så långtgående konsekvenser. Det är därför denna formulering finns här, och det är därför de här resonemangen förs. Björn Samuelson har på en punkt distanserat sig från Larz Johanssons resonemang. Larz Johansson framhåller att det är viktigt att läraren faktiskt har kompetens — jag förmodar att han menar dokumenterad kompetens. Björn Samuelson är litet mer lättsinnig när det gäller kraven på vad lärarna skall kunna. Björn Samuelson säger att läraren väl har tillräckligt gott omdöme för att kunna tala om i vilka ämnen han kan undervisa. En lättsinnigare kompetensbeskrivning har jag aldrig hört talas om. Vi skulle alltså säga till lärarna: Tala om i vilka ämnen ni vill undervisa, så får ni göra det, eftersom vi litar på ert omdöme. Jag tycker faktiskt att vi har anledning att vara något mer precisa i våra kompetenskrav. Vi kan inte ha en så allmän formulering. Det är i själva verket detta, Larz Johansson och Björn Samuelson, som är skälet till att jag i det förslag som jag förelade regeringen och som regeringen framförde i årets budgetproposition pekade på att vi behövde en något stramare inriktning och en större precisering när det gäller kompetenskraven för olika tjänster. Jag har nämligen utgått från att ingen i en lokal skolstyrelse på allvar kommer att hävda att en lärare skall kunna lämna in en ”självdeklaration”, där han talar om i vilka ämnen han anser sig vara kompetent att undervisa. Man kommer att få ett system, där man lokalt fastställer kompetenser och ställer villkor helt utifrån ett lokalt bedömande. Då blir det ett tjänstesystem som innebär att man i en kommun, där man tycker att det är trevligt med de gamla adjunktstjänsterna, väljer att beskriva adjunktstjänster, medan man i en annan kommun kan få en helt annan tjänstebeskrivning. Detta tror jag inte grundskolan mår väl av, om man Jag vill alltså, fru talman, på den här punkten göra dessa klarlägganden, — 15 april 1988 dessa preciseringar. Detta är inte en lönepolitisk debatt. Jag har mycket svårt att förstå varför en ökad lönespridning skulle bli följden av att man preciserar hur människor skall tjänstgöra. Alla är väl inte svetsare i Björn Samuelsons värld. Nu har Björn Samuelson det litet enkelt, eftersom han är revolutionär. Han kan alltid nöja sig med att stå vid sidan av verkligheten och förbanna den, medan andra får försöka iaktta hur verkligheten ser ut, leva i den och ta ställning till den. När det gäller de detaljfrågor som tagits upp och som naturligtvis är viktiga undrar jag: Hur skall man se på 40-poängskravet och få villkoret 135 poäng att stämma i det stycket? Då måste jag påpeka vad som faktiskt sägs i betänkandet och propositionen, att man inom ramen för en planering skall beakta de samordningsvinster som kan göras, eftersom vi i fråga om de ämnen det gäller har betydande överlappningar. Också detta är ett svar på den fråga som ställts. I övrigt har ju inte de som protesterar mot utskottsskrivningen gjort några alternativa redovisningar av sina planer.

Fru talman! Bengt Göransson inledde sitt anförande med att säga att han skulle ge något slags politisk bakgrundsbeskrivning. Jag trodde att han då skulle ha utbildningsideologiska utgångspunkter. Jag kunde inte drömma om att det var på nivån Ulf Adelsohns memoarer han ämnade röra sig. Men nu förstår jag ungefär hur Bengt Göransson ser på saken. Oavsett om det föreligger bräcklig eller icke bräcklig grund för utskottsmajoriteter, så är naturligtvis skälet till att folkpartister och moderater varit så tysta att de egentligen inte haft särskilt mycket med det här att göra, utan detta har Bengt Göransson kommit överens om med Calle Bildt. Så enkelt är det naturligtvis. Jag var faktiskt med på Skolforum vid det aktuella tillfället, och jag vill beteckna det referat som Bengt Göransson nu lämnade och de slutsatser han drog av resonemangen som rent nonsens. Ingen har ifrågasatt att det skulle krävas omfattande nyoch ombyggnader om man luckrade upp stadiegränserna. Ingen har ifrågasatt att man därför skulle lägga ner 800 skolor. Däremot är det så att om man har en mer flexibel personalplanering, en bredare lärarkompetens, blir det lättare att behålla små skolor i olika delar av landet, inte minst högstadieskolor. Det trodde jag att Bengt Göransson kände till. Utskottsbetänkandet ger ju uttryck för en mängd saker som inte fanns med i budgetpropositionen. Därför är det så viktigt att vinna klarhet härvidlag. Jag tycker fortfarande att Bengt Göransson gick som katten kring het gröt när det gäller poängfrågan. Det är klart att vi har varit medvetna om att man kan göra samordningsvinster. Detta står ju redan i lärarutbildningspropositionen, och det var den diskussionen vi förde. Men nu har det preciserats att det är 40 poäng man behöver om man skall specialisera sig i ett ämne. Jag har förstått det hela så, att de övriga partier som är med om förslaget på denna punkt har uppfattat 40 poäng som ett definitivt krav. Då kvarstår frågan: Om man har utbildning med 40 poäng i tre NO-ämnen 49 och 15 poäng i ett fjärde ämne, är man då behörig i tre eller fyra ämnen — de fyra ämnen som tjänsten innehåller?

Fru talman! Vi fick reda på att bevekelsegrunden för den tjänstekonstruktion som nu ligger på riksdagens bord från majoritetens sida inte var någonting annat än ett frieri från Bengt Göransson till folkpartiet och moderata samlingspartiet. Det var vad han sade i talarstolen. Får jag i detta sammanhang något kommentera detta med revolutionär och reform. Jag har inget emot väl genomtänkta politiska reformer som syftar till kvalitativa förbättringar inom utbildningssystemet. Det står inte i strid med en revolutionär politik på något sätt. Reformistisk idioti har jag däremot inget till övers för. Bengt Göransson talade om lättsinnighet och kompetens. Hur kommenterar han då sitt hårdnackade motstånd mot att förlänga tidigarelärarutbildningen med 20 poäng, så att de lärarna får kompetens att undervisa i engelska? Bengt Göransson säger också att lärarutbildningen skall anpassas till stadierna. Det är också ett sätt att svara på frågan. Det kommer faktiskt att bli så att tidigarelärarna trängs tillbaka för att undervisa i årskurserna 1-3 så fort det uppenbarar sig en senarelärare i årskurserna 4-7. Det kan väl hända att man kan kosta på sig, Bengt Göransson, att vara litet lättsinnig i en del debatter. Att vara lättsinnig och frånvarande är värre.

Fru talman! Något felreferat av Skolforum från förra året har jag icke gjort mig skyldig till. Jag har mycket noga följt de diskussioner som fördes där. Jag har också senare från andra håll — även ute i skolstyrelserna och i kommunerna — hört att man har dragit slutsatsen att man har att ta ställning till omfattande skolbyggen för att passa den nya lärarutbildningen. På den punkten har jag sett det som angeläget att i årets budgetproposition klarlägga att riksdagen inte har fattat några sådana beslut. När det gäller poängen för lärarna, sägs det inte att man skall ha tillbringat en viss tid med studier som svarar mot 40 poäng. Det talas om att man skall ha kunskaper motsvarande 40 poäng. Det kan dokumenteras på flera sätt. Samordningsvinsten är faktiskt ett sätt att skaffa sig kunskaper som ingår i 40-poängsramen för ett ämne. Jag vill vända mig till både Larz Johansson och Björn Samuelson när det gäller frågan om min politiska bedömning i det avseendet. Larz Johansson trodde att jag skulle tala ideologi, och inte låta politik vara Ulf Adelsohns memoarer. Det var inte hänvisningen till Ulf Adelsohns memoarer som var grunden för min politiska bedömning. Avsikter och bakomliggande tankar finns dokumenterade. Jag har i detta stycke nöjt mig med att framhålla att lärarutbildningsreformen är den för regeringen mest centrala frågan. Det är den vi vill slå vakt om. Vi vill nu se till att den kan genomföras. Det finns anledning att beakta de politiska realiteterna. Björn Samuelson, jag tar till mig och känner mig träffad. Jag erkänner poängen när det gäller den reformistiska idiotin. Den snytingen får jag tåla. — Prot. 1987/88:101 Jag erkänner dock att jag känner mig något blodig om näsan för den. 15 april 1988 Däremot vill jag absolut inte godkänna påståendet om att mitt inlägg här skulle ha syftat till att redovisa någon form av frieri till moderater och folkpartister. Det handlar inte om det. Jag tillhör dock en regering som utgår ifrån att moderater och folkpartister existerar i sinnevärlden och att de uppfattningar och avsikter som de har är reela. Dessa uppfattningar och avsikter måste beaktas i en politisk debatt. Vi har när det gäller grundskolan ideligen träffat överenskommelser och nått resultat tack vare kompromisser. Jag tillhör inte dem som principiellt avfärdar kompromissen. Den är en syntes, och nödvändig för att vi skall kunna uträtta något, nå resultat, fastlägga riktlinjer och genomföra förändringar. Jag föredrar den konstruktiva kompromissen framför den ärorika reservationen, även om det skulle vara trevligt att emellanåt gå omkring med den ärorika reservationen uppspänd på en fanstång, för att visa hur duktig man egentligen skulle ha kunnat vara, därest man fått tillfälle att vara med. Ställningstagandet beträffande lärarutbildningsreformen är ett sätt att medverka till att reformen nu kan förankras, och respekteras och genomföras. De uttalanden som har gjorts i utskottsbetänkandet av moderater och folkpartister visar att de är beredda att acceptera reformen. Det bestyrkte också Larz Johansson i sitt första inlägg. Med de skrivningarna tycker jag att man kan acceptera en lärartjänstorganisation med nio slag av tjänster, även om några, kansket.o.m. många, hade önskat en organisation med endast ett slags tjänst. Om det hade gällt att säkra lärarutbildningsreformen, kan jag tänka mig att en och annan hade sagt att även en organisation med tio olika tjänster skulle kunna accepteras, för att uppnå resultatet att få lärare som har en utbildning för den grundskola vi nu har haft i 25 år.

Fru talman! Jag besökte Skolforum både i år och förra året. I år handlade programmet till stor del om på vilket sätt man skulle kunna skaka fram nödvändiga resurser för att underhålla de skolbyggnader som vi har. Jag har sannerligen inte mött några omfattande krav på omoch nybyggnader från skolorna. Det handlar om att skaka fram de kronor som behövs för att få en dräglig tillvaro — köpa litet målarfärg, se till att inte taken ramlar in och fönstren blåser ut. Den debatt vi för är ganska intressant och oerhört informativ. Bengt Göransson avslöjar här hela spelet bakom sitt resonemang. Det var, enligt Bengt Göranssons sätt att resonera, utomordentligt bra att i samband med lärarutbildningsreformen träffa en kompromiss med centern och vpk. Då sydde man in dem. När det gäller lärartjänstkonstruktionen träffar man en kompromiss med moderater och folkpartister, så har man sytt in dem också. Sedan kan vi alla vara överens. Man kan naturligtvis se det så lättsamt som Bengt Göransson. Men det ställs en del krav på de beslut som fattas här i riksdagen. När de besluten i långa stycken ter sig både oförklarliga och osammanhängande, är det viktigt att man i riksdagsdebatten reder ut vad man egentligen har avsett och vad som är bakgrunden till den kompromiss som har gjorts. Besluten skall ju 51 tillämpas i praktiken. Fortfarande kvarstår en lång rad frågetecken. Jag har inte en chans att upprepa alla de frågor som jag tog upp i mitt inledningsanförande. Ingen av dem har i praktiken besvarats. Det kommer att vålla mycket bekymmer, inte minst ute på lärarhögskolorna, där man nu är inne i slutfasen av planeringen inför höstens utbildningsstart. Det kommer att vålla mycket bekymmer ute i kommunerna, när man skall fundera över vad som menas med allt som sägs i detta betänkande. Jag är inte alldeles övertygad om att man kommer att känna att man har fått klara besked när man har läst referaten från denna debatt, t.ex. de svar som Helge Hagberg har givit här.
Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Naturligtvis måste jämställdhetsarbetet lyftas in i varje del av också den utbildningspolitiska debatten, och löner och priser är viktiga verktyg i jämställdhetsarbetet. Nu bestrider Bengt Göransson att det skulle finnas någon lönepolitisk idé bakom förslaget till tjänstekonstruktioner.

Det står ingenting om lika lön för lika arbete.

Fru talman! Självfallet, Björn Samuelson, ger en sådan här skrivning större möjligheter att precisera löneoch anställningsvillkor, men det betyder för den skull inte att lönespridningen behöver öka. Alldeles uppenbart är ändå att möjligheten att precisera löneoch anställningsvillkor finns. Björn Samuelson visar genom det här inlägget — vilket naturligtvis i och för sig är respektabelt — att han egentligen hade velat utgå från den enhetliga lönen som grund för beskrivning av lärartjänster. Men det har egentligen ingen av dem som fört resonemanget tidigare sagt.

Det är ju inte så. För Larz Johansson har en enhetlig tjänsteorganisation uppenbarligen varit en förutsättning för en ny grundskollärarreform. Får han inte en tjänst, är det lika bra att inte ha någon lärarutbildningsreform — om jag lyssnar på vad han faktiskt säger.

Det är vad det handlar om. Jag ser det angeläget att än en gång betona att lärarutbildningsreformen är Prot. 1987/88:101 den viktiga. Det är den det finns anledning att slå vakt om. Då får vi ta en — 15 april 1988 tjänstekonstruktion som inte äventyrar den utbildningsreformen. Larz Johansson konstaterar till sist att han inte har en chans att upprepa sina frågor. Med kännedom om Larz Johansson vet jag att han kommer att få chans många gånger att upprepa sina frågor.

Fru talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion Ub332. Debatten om skolan har varit intensiv och skiftande de senaste åren. Man har diskuterat skollokaler, läromedel, skolmåltider och inte minst inlärningsklimatet och kunskapsinhämtandet. Många har sett fram emot den reformering av lärarutbildningen som skall påbörjas under läsåret 1988/89. Den nya lärarutbildningen skulle medföra att målen i Läroplan för grundskolan kunde genomföras på ett bättre sätt. Den nya lärarutbildningen skulle ge oss välutbildade lärare med en bredare kompetens. Den skulle även medverka till att lärare med olika inriktning ändå skulle arbeta på samma villkor och ha samma slags uppgifter i skolan. Den i betänkandet föreslagna tjänsteorganisationen kommer att försena den utveckling av skolan som tar hänsyn till en flexibel resursanvändning och som främjar kunskapsinhämtandet och arbetsklimatet i skolan. Med centralt beslutad och styrande tjänsteorganisation är risken stor att denna snarare blir till ett hinder än till en hjälp vid tjänstefördelningen. Med den av SÖ föreslagna tjänsteorganisationen finns det ingen risk att det skulle bli fler outbildade lärare än i dag — och inte heller fler än det kommer att bli enligt förslaget i betänkandet. Vi tror att det är viktigt att vi visar förtroende för det lokala kunnandet och med förtroende överlåter på lokal nivå att fatta de beslut som man har stor vana av att fatta. Det gäller t.ex. beslut om inriktningen av skolans verksamhet för att uppnå de i läroplanen uppställda målen, liksom beslut om resursfördelningen på det lokala planet. Annars är det stor risk att intentionerna med läroplanen och lärarutbildningsreformen inte kan förverkligas inom rimlig tid.

Fru talman! Redan i samband med att jag begärde ordet inför denna debatt föreslog jag att debattordningen skulle bli sådan att vi som i huvudfrågan står bakom majoriteten skulle sammanföras. Jag fann det ganska orimligt att socialdemokraterna — som är det största partiet i den majoritet som existerar när det gäller det ärende vi nu diskuterar — så att säga skulle ställas offside i debatten, eftersom denna i stor utsträckning hade varit avklarad när den förste socialdemokraten kom upp i talarstolen. Det faktum att vi har en reservation i en i sammanhanget trots allt mindre fråga gjorde dock att vi placerades bland reservanterna på talarlistan. Björn Samuelson och Larz Johansson har nu fått svar på ett antal av de 53 frågor som de har ställt, varför jag bara helt kort tänkte ge några avslutande synpunkter på den debatt som har förevarit. Jag tänker göra detta från två utgångspunkter. Den första är att vi i höst får en ny lärarutbildning. När moderaterna i sin reservation säger att det nu skulle vara sista chansen att riva upp detta beslut innebär detta ett förskönande av verkligheten. Sanningen är ju att det kaos som vi talar om i samband med ÖGY-reformen är ett intet mot det som skulle utbryta om vi nu bestämde oss för att inte den nya utan den gamla lärarutbildningen skall bedrivas i höst. Att vi nu får en ny lärarutbildning måste betraktas som ett faktum. Den andra utgångspunkten är att det råder bred enighet om att lärartjänster skall vara statligt finansierade och reglerade. Den frågan har som bekant nyligen utretts. Styrningsberedningen har enats om att det skall vara så även i framtiden. Med dessa båda förhållanden som utgångspunkt kommer vi alltså inte ifrån att vi måste ta ställning till frågan om lärartjänsternas utformning. I mitt inledningsanförande har jag, liksom vi i folkpartiet i många sammanhang har gjort, klart redovisat våra grunder. Vi tycker att man måste söka sig fram till ett system som ger så mycket information som möjligt om varje lärares kompetens. Det bör vara ett system som är så enkelt och obyråkratiskt som möjligt och som respekterar varje lärares egen utbildning. Denna fråga har naturligtvis också lönepolitiska aspekter. Larz Johansson ondgjorde sig över att sådana misstankar har förekommit. Men Larz Johanssons åsiktsfrände Björn Samuelson gjorde ju alldeles klart att han å sin sida har mycket tydliga lönepolitiska ambitioner i detta sammanhang. Sanningen är väl den att ett riksdagsbeslut i enlighet med reservanternas linje sannolikt skulle kunna tas till utgångspunkt för långtgående lönepolitiska ambitioner från fackets sida. Däremot tror jag inte att det system som majoriteten nu har enats om kommer att uppfattas såsom några nya signaler från arbetsgivarsidan på det lönepolitiska området. När det gäller engelska är det viktigt att ändå ha någon historisk känsla. Sanningen är ju den att det är centern och vpk som har blivit lurade i den uppgörelse som de en gång träffade med socialdemokraterna. En av förutsättningarna för den uppgörelsen var ju att engelska skulle ingå. Sedan visade det sig att man inte lyckades uppnå den förutsättningen, och nu står ni där. Vi har sagt mycket tydligt att det kostar en hel del pengar att tillmötesgå det yrkande som finns på den här punkten. Vidare har vi sagt: För det första har vi inte de pengarna, och för det andra skulle vi för vår del, om vi hade de pengarna, snarare prioritera insatser på senarelärarsidan än på tidigarelärarsidan. Sedan ytterligare ett par detaljer. Jag blev litet bestört när Larz Johansson tog upp frågan om att fortbildningen skall förläggas på icke undervisningstid och polemiserade mot det. Såvitt jag kan se av utskottets betänkande står Larz Johansson bakom den ambition som utskottet där uttalar. Det är verkligen beklagligt när utskottsledamöter börjar ta avstånd från och ifrågasätta saker som står i betänkandet, innan ärendet ens har klubbats i kammaren. Den här frågan har förvisso tidigare kunnat ställas till oss i folkpartiet, och vi har försökt svara efter bästa förmåga, men fr.o.m. nu Prot. 1987/88:101 måste alla partier i utbildningsutskottet svara på hur vi skall lyckas med 15 april 1988 ambitionen att fortbildning i allt väsentligt skall ske på icke undervisningstid. Jag får avsluta med att sammanfatta det hela så, att jag tycker att Björn Samuelson med sin bild av snickaren och svetsaren har sammanfattat det här ganska bra. Det är naturligt för oss i samhället att vi skiljer på en snickare och en svetsare. Den här lärartjänstkonstruktionen kommer i grunden att bygga på samma princip.

Fru talman! Jag kan kort deklarera, att när det gäller våra ambitioner beträffande lönesättning så går de ut på att ge de lågavlönade kvinnorna höjda löner.
Fru talman! Lars Leijonborg tog inte tillfället i akt att försöka förklara hur 9 tjänster skall kunna ge en större garanti för överensstämmelse än vad 14 tjänster gör. Han tog inte heller tillfället i akt att försöka redovisa sin åsikt om huruvida de här blivande lärarna är behöriga i tre eller fyra ämnen. Det är folkpartiet som har lyckats föra in kravet på 40 poäng, och då måste ju folkpartiet ha en bestämd uppfattning i den här frågan. Kommer de lärare som genomgår t.ex. NO-blockets utbildning, som innehåller fyra ämnen, att vara behöriga i alla dessa fyra ämnen eller bara i de tre där de har 40 poängs utbildning?

Fru talman! Till detta betänkande har vi moderater fogat två huvudreservationer och tre följdreservationer. I den första reservationen begär vi att man skall föra över 5 milj.kr. från skolöverstyrelsen till de samhällsvetenskapliga fakulteterna för det som gäller skolforskningen. Vi anser att forskningen i stor utsträckning skall vara fri från statlig styrning, och därför vill vi göra denna överföring. I reservation 12 föreslår vi en förändring av anslaget B 11. Vi vill döpa om detta anslag till Regionala åtgärder för elever med handikapp och öka anslaget med 20 milj.kr., medan vi föreslår att 290 milj.kr. av anslaget därifrån förs direkt till kommunernas förstärkningsresurser. Vi anser att 55 kommunerna själva bäst avgör på vilket sätt anslagen kommer till största möjliga nytta. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 12.

Fru talman! På grund av tidsläget skall jag fatta mig mycket kort i detta ärende. Vi har fogat en reservation till betänkandet. Vi föreslår helt enkelt en besparing. Arbetet på att spara i den centrala statsförvaltningen skall fortgå, och vi tror att det är möjligt att spara 3 milj.kr. på ett av de anslag som betänkandet handlar om. Med detta ber jag att få yrka bifall till folkpartireservationen.

Fru talman! Det känns inte tillfredsställande att behöva fuska sig igenom en så viktig fråga så här snabbt. Här föreslås en besparing om 60 milj.kr. — det är åter samma majoritetskonstellation, nämligen socialdemokrater, folkpartister, moderater — på kopieringsavtalet. Det sägs i budgetpropositionen att denna typ av kopiering numera är att anse som läromedel och alltså skall tas av kommunernas läromedelsanslag. Därför görs denna besparing. Rent tekniskt måste besparingen ske genom minskning av tilläggsbidraget till vikarier. Då är mina frågor till Margareta Hemmingsson, som nu företräder majoriteten, följande. Är avsikten att de kommuner som drabbas av denna besparing skall ta motsvarande belopp från läromedelsanslaget och föra över detta till vikariekostnader, eller skall de avstå från att anställa vikarier? Jag kan ta tre exempel. Södertälje, Eskilstuna och Västerås är ungefär av den storleksordningen och har sådan omfattning på sitt skolväsende att de vardera omfattar 1 20 av landets skolväsende. För dessa kommuner innebär förslaget besparingar om 600 000 kr. vardera. Eskilstuna kommun har nyligen beslutat att tillföra sitt läromedelsanslag 400 000 kr. för att förstärka resurserna för läromedelsinköp. Alla känner ju till hur viktig denna fråga är och hur dåligt läroboksbeståndet är i våra kommuner. Hur tänker Margareta Hemmingsson att kommunerna skall påverkas att dels tillföra ytterligare 600 000 kr., vilket behövs för att täcka den föreslagna besparingen, dels göra förstärkningar på läromedelssidan och samtidigt garantera att besparingen inte drabbar anställandet av vikarier i skolan?

Fru talman! I det betänkande vi nu behandlar har vi från vpk:s sida tagit hänsyn till och föreslagit åtgärder på följande områden. För det första föreslår vi att ytterligare 1 milj.kr. tilldelas fortbildningsavdelningen vid universitetet i Umeå. Den norra regionen omfattar mer än halva Sveriges yta. Därför kostar det mera att bedriva fortbildningsverksamhet i denna del av landet. Vi tycker inte att det är svårt att inse detta faktum, men det tycker tydligen utskottsmajoriteten. För det andra anser vi beträffande utvärderingsprogram att det är lämpligt att riksdagen uttalar sig om vad som skall utvärderas. Det är ju ändå riksdagen som anslår pengarna. Det ä inte ointressant att veta hur skolverksamheten bedrivs på grundskolans olika stadier. Utvärderingar kan och bör faktiskt ligga till grund för kommande politiska beslut också på skolans område. Därför vore det naturligt att genom ut särderingsprogram följa upp undervisningsmoment inom skolans olika stadier. Utvärderingsprogrammens utformning kan komma att påverkas av de beslut som senare fattas rörande ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. För det tredje säger vi nej till ytterligare nedskärningar på skolans område. Med den kunskap vi har om hur illa det är ställt på läromedelsområdet i många skolor kan vi inte säga ja till regeringens förslag om borttagande av det statliga ansvaret för ersättning av de kopieringar av bl.a. litterära verk som sker i skolan. Vi har i motsats till regeringen föreslagit åtgärder för höjande av läromedelsstandarden i skolan. I vår strävan att skapa en bra och likvärdig skola har vi gått så långt att vi föreslår en samhällelig produktion av läromedel. Detta förslag aktualiseras inte minst av de hutlösa prishöjningar som de privata läromedelsproducenterna genomfört. För det fjärde återkommer vpk med förslaget om att skapa ökade möjligheter för elever med handikapp att gå i den vanliga skolan. Jag kan inte inse att det skall vara svårt för utskottsmajoriteten att förstå att graden av handikapp avgörs av den omgivande miljöns tillgänglighet. Här talar vi inte bara om hissar och andra tekniska hjälpmedel, utan miljön utgörs också av medmänniskors kunskaper om handikapp. Det är väl inte orimligt att öppna för skolan att skaffa sig bättre kompetens inom olika handikappområden. Särskilt angeläget är att kunskapen om olika medicinska handikapp förbättras inom skolan. En värdefull resurs för detta ändamål vore t.ex. konsulenter som skulle knytas till länsskolnämnderna. Jag yrkar med detta bifall till vpk:s samtliga reservationer i betänkandet.
Fru talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1987/88:13 och avslag på samtliga reservationer. Det finns ju de som har talat mycket här i dag, och en av dem är Larz Johansson. Jag sparar in på hans frågor genom att säga att om läromedelsanslagen i Eskilstuna fattar jag icke några beslut. Ramavtalet för kopiering handlar ju om att om man använder mera pengar än vad den beslutade ramen anger så får man lösa detta på ett annat sätt. I övrigt är det tyvärr så att kopierat material ute i skolorna har blivit ett alternativ till läromedel. Vi vill att man i stället skall anslå pengar för läromedelsinköp. En liten sak som jag också skulle vilja nämna är det nationella utvärderingsprogram som både vpk och centern har berört. I skolöverstyrelsens promemoria och anslagsframställning skriver man att i en första, väsentligen utprövande, omgång skall man låta verksamheten omfatta grundskolans årskurser 2 och 5. Jag tycker detta borgar för att man ser över möjligheterna att verkligen få en täckning när det gäller denna översyn. Avslutningsvis vill jag bara nämna en liten sak om folkpartiets reservation. Jag beklagar att folkpartiet har valt — visserligen på detta mycket konkreta sätt men ändå — att göra sina besparingar hela tiden på vuxenutbildningens område. Ni talar väldigt mycket om jämställdhet, men jämlikhet på utbildningsområdet finns inte.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till centerreservationerna i detta betänkande. Sedan, snälla Margareta Hemmingsson — det där var väl en logisk kullerbytta? Jag befattar mig inte med läromedelsanslagen i Eskilstuna, säger Margareta Hemmingsson. Men det är precis vad hon gör! Hon plockar av dem 600 000 kr. nästa år genom den här besparingen och säger att detta är en läromedelskostnad. I nästa andetag säger hon: Vi förutsätter att kommunerna skall satsa mer pengar på läromedel. Då kan man väl inte spara in på läromedelsanslaget först — visserligen indirekt, via tilläggsbidraget, men det är ju klart utsagt i budgetpropositionen att detta är en läromedelskostnad och skall belasta kommunernas läromedelsanslag. Om det är någonting som Margareta Hemmingsson och majoriteten gör i och med detta beslut så är det att befatta sig med numimunernas resurser för läromedel.
Fru talman! Nej, vi fattar inte beslut om läromedelsanslagen i Eskilstuna. Vi diskuterade här kopieringsavtal, och det är någonting helt annat.
Fru talman! Nu är det ju så att vi allihop är läskunniga, och det står både i utbildningsutskottets betänkande och i budgetpropositionen att detta är en kostnad som bör belasta kommunernas läromedelsanslag. När man då gör denna besparing är väl ändå avsikten att det också skall vara på det sättet? Nu går det emellertid rent tekniskt inte att öra det den vägen, och därför minskar man tilläggsbidraget till kommunerna och säger att de den vägen får betala det avtal som staten har träffat om kopiering. Det är alldeles klart och tydligt utsagt att detta är en läromedelskostnad. Landets kommuner blir av med ungefär 60 milj.kr. nästa år, som måste tas från detta anslag.

Fru talman! Maria Leissner har frågat mig hur de nya och lägre siffrorna över beviljade asylansökningar som invandrarverket nyligen presenterat kommer att påverka planeringen av flyktingmottagandet. Låt mig först säga att den statistik som invandrarverket tidigare lämnat till regeringen — och som visade sig vara felaktig — avsåg antalet personer som fått permanent uppehållstillstånd som flyktingar eller därmed jämställda. Statistiken över antalet asylsökande påverkas inte av dessa felaktigheter. De bedömningar angående behovet av nya förläggningar, kommunplatser och resurser för handläggning av tillståndsärenden som vi har baserat den nuvarande resurstilldelningen på byggde på förväntat antal asylsökande. I - Prot. 1987/88:101 förläggningarna finns det över 9 000 asylsökande och flyktingar. Detta antal — 15 april 1988 fortsätter att öka. Tillgången på kommunplatser täcker för närvarande inte behovet. Jag vill slutligen påminna om det pågående arbetet med en ny organisation för invandrarverket och nya rutiner för att handlägga asylärenden m.m. I detta arbete ingår givetvis åtgärder för att förbättra verkets olika system för statistik och annan information av betydelse för planeringsbeslut, resultatanalys och resursuppföljning.

Fru talman! Jag ber att få tacka invandrarministern för svaret, även om detta är litet senkommcet. Jag ställde min fråga i omedelbar anslutning till att det framkommit att invandrarverkets statistik under flera år visat fel på flera tusen personer. Det är naturligtvis bra att få höra att det bara är halva statistiken som varit felaktig, dvs. inte statistiken över antalet asylsökande. Men trots detta är det här ett misstag som till stor del inte kan repareras med reviderade siffror. Under de senaste årens ibland upphetsade flyktingdebatt har många känslor — för att inte säga på vissa håll panikkänslor — baserats på siffror som uppenbarligen inte varit korrekta. Det har gjorts uttalanden både av debattörer och av representanter för myndigheter av typen att Sverige inte klarar mer och att gränsen nu är nådd när det gäller flyktinginvandringen. Dessa uttalanden, med de känslor de förorsakat — är baserade på felaktiga, dvs. för höga siffror. Hur mycken skada har inte dessa siffror åstadkommit? Hur mycket har den allmänna opinionen påverkats av dessa siffror? Det är naturligtvis svårt att avgöra, men jag vill ändå komma med den anmärkningen att jag tror att den skada som åstadkommits kanske inte helt kan repareras. Jag skulle vilja fråga invandrarministern om han är beredd att gå ut med en allmän informationskampanj för att tala om att flyktinginvandringen uppenbarligen inte har varit lika omfattande som det tidigare har gjorts gällande.

Fru talman! Vilken effekt de felaktiga siffrorna haft på debatten och opinionsbildningen kan inte heller jag bedöma. Jag kan ändå konstatera att vi från regeringens sida har bedömt de enskilda ärendena konsekvent med utgångspunkt i gällande lagstiftning och praxis, varför tillståndsgivningen inte har påverkats.

Detta måste vi ha klart för oss. Som svar på Maria Leissners fråga om informationskampanj, kan jag upplysa att de nya siffrorna nu är väl kända. Vi bedriver en mycket intensiv informationsverksamhet, såväl från invandrarverkets som från regeringens sida vad gäller flyktingpolitik och flyktinginvandring. Vi har även mycket intensiva kontakter med kommunerna, eftersom det är där vi möter det stora 61 Prot. 1987/88:101 problemet för dagen med antalet kommunplatser. Dess värre är detta 15 april 1988 problem lika stort i dag som det var tidigare när antalet givna tillstånd baserades på ett annat siffermaterial.
rörande statslösa AE å : a Fru talman! Det är självfallet så, att eftersom hälften av siffrorna — som jag palestinier tidigare påpekade — är korrekta, påverkar de kanske inte i så hög grad planeringen för flyktingmottagandet. Ändock måste planeringen ha påverkats av de för höga siffrorna — de var uppenbarligen missvisande med en ganska stor grupp av människor per år — eftersom det handlade om hur många människor som till sist skulle få stanna i Sverige. På något sätt borde naturligtvis planeringen ha påverkats. Åtminstone borde på sikt en känsla av viss lättnad ha infunnit sig, jämfört med den känsla man tidigare hade. Hur är det möjligt att år efter år räkna så fel? Kommer invandrarverket, när det gäller statistikproblemet i övrigt, att förbättra statistiken, t.ex. i fråga om antal barn som tas i förvar? Jag vill gärna ha svar på dessa frågor.
Fru talman! Som jag nämnde i svaret, arbetar invandrarverket med en översyn av organisationen. Denna översyn inkluderar också de enheter som arbetar med statistikmaterialet. Jag utgår från att statistiken kommer att bli säkrare i alla de avseenden som nu är aktuella. Det gäller statistik över såväl asylsökande som olika kategorier av tillstånd. Vi vet inte i vilken utsträckning de asylsökande som nu finns i förläggningarna ute i kommunerna kommer att få tillstånd. Sådant går inte att förutse. Man kan bara konstatera att vi fortsätter att arbeta efter samma praxis. Vi har också det antal asylsökande som den tidigare statistiken har visat, eftersom statistiken gäller än i dag. Bristsituationen i vad gäller antalet kommunplatser och förläggningsplatser är lika akut i dag. Låt oss inte förledas att tro att något problem är löst genom att statistikmaterialet visat sig vara överdrivet.

Fru talman! Mot bakgrund av några enskilda ärenden rörande statslösa palestinier har Hans Göran Franck frågat mig om anledningen till den långa handläggningstiden i dessa ärenden samt om vilken allmän bedömning som görs av riskerna för palestinier att utvisas till exempelvis Libanon efter så lång tid. Det stora flertalet asylärenden som överklagas avgörs i dag av regeringen efter en sammanlagd handläggningstid på omkring ett år. I det fåtal fall där 62 handläggningstiden överstiger två år, beror fördröjningen på att ärendena i sak är mycket komplicerade att utreda. I vissa fall är utredningarna = Prot. 1987/88:101 synnerligen omfattande. Det gäller särskilt vissa av de ärenden där en 15 april 1988 ingående säkerhetsbedömning måste företas. I ett sådant ärende sker en omsorgsfull avvägning mellan säkerhetsaspekten och övriga omständigheter. Varje ärende avgörs individuellt. Frågan om någon kan återvända till ett ja [ visst land måste bedömas mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda rörande statslösa fallet. Regeringen är väl medveten om den komplicerade situation som råder = P alestinier i Libanon. Sedan hösten 1985 gäller inte något generellt förbud mot verkställighet till Libanon. I de enskilda fall där någon utvisats dit har regeringen bedömt att de skäl som åberopats antingen inte varit trovärdiga eller inte medfört risk för förföljelse.

Fru talman! Jag tackar invandrarministern för svaret. Den särbehandling som palestinska flyktingar blivit utsatta för, främst i vad gäller handläggningstiden, är inte försvarlig. I åtta beskrivna fall har väntetiden vid statens invandrarverk varit mellan 6 och 23 månader och i departementet mellan 19 och 36 månader. Det rör sig om unga människor, som vistats i Sverige mer än 30-42 månader utan att ha fått slutligt beslut på sina ansökningar om uppehållstillstånd. De har vistats i Sverige i genomsnitt mer än 30 månader, i tre fall mer än 40 månader. Jag har lämnat dessa uppgifter i min fråga. Invandrarministern bestrider inte riktigheten. Uppgifterna är riktiga och väl dokumenterade. Det finns en palestinsk flykting som har fått vänta ännu längre på uppehållstillstånd. Han har fått det först efter mer än 7 års väntan. Detta är skrämmande. De långa väntetiderna beror på en orimligt långsam handläggning både vid statens invandrarverk och i arbetsmarknadsdepartementet. Det går inte att försvara dessa väntetider med att ärendena skulle vara komplicerade. Det rör sig om en otillständig psykisk press och misshandel av palestinska flyktingar, som befinner sig i sina bästa år — mellan 20 och 30 år. Det rör sig om en särbehandling av palestinska flyktingar som uppfattas som diskriminerande. Detta belyses av det faktum att de ärenden som handlagts under innevarande år enligt uppgift behandlats på ett helt annat sätt. Endast ca 6 90 av överklagningsfallen har fått vänta mer än ett år. Det är uppenbart att enbart humanitära skäl talar starkt för att inga flyktingar, varken palestinska eller andra, bör kunna utvisas efter så långa väntetider som det här är fråga om. Stor restriktivitet måste iakttas när det gäller utvisning av palestinier till Libanon och vissa andra områden i Mellersta Östern.

Fru talman! Hans Göran Franck inleder med att slå fast att det sker en särbehandling av palestinierna, men det finns inget belägg för ett sådant påstående. Det finns ett antal palestinska ärenden som har kommit att dra ut på tiden. Detta kan emellertid inte tas till intäkt för att palestinierna generellt drabbas av den situationen. Jag har i mitt svar redovisat vilka svårigheter som kan uppstå i vissa enskilda ärenden, som föranleder lång handläggningstid. Låt mig också 63 påminna om det tragiska faktum att det finns asylsökande av annan nationalitet, som av dessa och liknande skäl av komplicerad natur fått vänta mycket länge. Det är således ingenting specifikt för palestinierna. Jag håller med Hans Göran Franck om att starka humanitära skäl talar för ett bifall efter en så lång väntetid. Dessa humanitära skäl vägs in i bedömningen. Det är endast när det finns andra skäl som är ännu starkare som talar emot, som det blir fråga om utvisning. Vi tillämpar stor restriktivitet, precis som Hans Göran Franck önskar, när det gäller utvisning i sådana här fall.
Fru talman! Jag noterar med en viss tillfredsställelse att invandrarministern ger mig rätt när det gäller mina invändningar om humanitära skäl och stor restriktivitet i dessa fall. Jag utgår ifrån att detta nu också kommer att återspegla sig i de konkreta besluten. Det finns nu när det gäller palestinier en rad beslut som är eller borde vara mycket nära förestående. Den omständigheten att det skulle kunna finnas någon annan enstaka grupp som är lika illa behandlad som palestinierna gör bara saken värre. Jag tror att behandlingen av de palestinska flyktingarna är unik, inte bara i vårt land utan även mätt med internationella mått. Det måste bli ett snabbt slut på den långdragna och bristfälliga handläggningen av dessa utvisningsärenden. Solidariteten med palestinierna måste omsättas också i praktisk handling. Den nuvarande handläggningen skadar vårt anseende här och ute i världen.
Fru talman! Låt mig säga att vi håller på med ett omfattande reformarbete för att möjliggöra en snabbare handläggning av de enskilda ärendena. Jag hoppas att vi snart skall komma fram till en ordning med väsentligt kortare väntetider för samtliga asylsökande. Jag reagerar starkt mot Hans Göran Francks påstående om bristfällig handläggning. Han talade om att utvisningsärendena blivit föremål för lång och därtill bristfällig handläggning. Jag menar att så inte är fallet. Den långa handläggningstiden beror i mycket hög grad på ambitionen att verkligen göra en inträngande bedömning av varje enskilt fall.

Fru talman! Det rör sig om handläggningstider på i genomsnitt 30 månader i redovisade fall, och i tre fall en handläggningstid på 40 månader. I ett fall uppgick handläggningstiden till sju år. Det är uppenbart att handläggningstiderna inte bara är orimligt, otillständigt långa, utan det måste också finnas bristfälligheter i handläggningen. Handläggningstiderna får inte vara så långa. Det brister på ett uppenbart sätt, och det borde invandrarministern förstå.

Fru talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att förhindra att postens paketsortering flyttas från Ånge. Postverket genomför för närvarande en översyn av transportoch distributionsnäten för paketbefordran. Först när översynen är färdig kan postverket komma att fatta beslut om eventuella förändringar. Det finns alltså inga beslut i dag om att flytta paketsorteringen från Ånge. Det är postverket som självständigt beslutar i organisationsfrågor. Det vore därför fel av mig att ingripa i postens hantering av denna fråga.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Något egentligt svar har jag dock inte fått. Jag har ställt frågan av två skäl. Det ena är att det är synnerligen viktigt att antalet arbetstillfällen i Ånge inte minskas genom åtgärder från postverket. Ånge har stora sysselsättningsproblem, och behöver ett tillskott av arbetstillfällen i stället för en minskning. Det andra skälet är att det är viktigt att få regeringens syn på ett förslag från ett statligt verk som går tvärt emot de regionalpolitiska strävandena. Att, som föreslås i postverkets strukturplan, flytta en väl fungerande paketsortering från Ånge till Umeå innebär en flyttning från en avfolkningsdrabbad inlandskommun till Norrlands mest expansiva kommun. Det skulle här gälla 50-80 arbetstillfällen. Jag finner förslaget oacceptabelt. Det är, enligt kommunalrådet Nyhlén, ett dråpslag mot Ånge kommun. Dessutom bör noteras att några rationaliseringsvinster inte har redovisats. Även om förslaget skulle innebära rationaliseringsvinster, skulle de säkerligen mer än väl uppvägas av de merkostnader som det leder till för Ånge kommun och för samhället i stort. Regeringen måste enligt min uppfattning ta sitt ansvar för att statliga verk fullföljer de regionalpolitiska strävanden som gäller. Statsrådet borde ha kunnat lämna ett svar som åtminstone visade en viljeinriktning. Jag vill därför fråga kommunikationsministern om regeringen kommer att vidta ' åtgärder i syfte att se till att postverket tar sitt regionalpolitiska ansvar vid en eventuell organisationsförändring.
Fru talman! Den sista frågan kan jag svara ja på. Vi har ju aviserat att regeringen inom kort kommer att tillsätta en utredning som rör både televerkets och postens regionalpolitiska ansvar. Sedan kan det alltid diskuteras när vi skall gå in i konkreta organisationsförändringar. Martin Olsson är inte den enda som har tagit upp den här frågan. Den socialdemokratiska arbetarkommunen i Ånge har också skrivit till regeringen i den här frågan. Men vi skall inte gå in på detta stadium och göra några bedömningar, utan nu skall en viss utredning göras, som man siktar på skall kunna utgöra grundval för ett beslut någon gång nästa år. I den utredningen är de berörda personalorganisationerna engagerade. Vi får naturligtvis avvakta utredningens förslag, innan vi behandlar ärendet.
Fru talman! Vad jag ville ha var ett uttalande från regeringen om vilka strävanden man har. Däremot fäster jag mig inte vid hur många som utanför det här huset eventuellt har tagit upp frågan. Jag är väl den förste som tar upp frågan här i riksdagen. Det finns en inom postverket utarbetad strukturplan, och då vore det på sin plats att regeringen ger statliga verk sådana riktlinjer för verksamheten att man inte arbetar fram planer och eventuellt genomför dem i den mån som de går tvärtemot samhälleliga strävanden i övrigt. Vi ställer krav på det privata näringslivet och kritiserar starkt om privata företag drar ner sysselsättningen i sysselsättningssvaga regioner. Jag tycker att det är viktigt att samhället även ser till att de statliga företagen verkligen fullföljer de strävanden som vi har i vårt samhälle.

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig om vilka åtgärder regeringen har vidtagit — t.ex. i form av katastrofhjälp — i anledning av tragedin i Kurdistan. Först vill jag återigen upprepa den bestörtning som den svenska regeringen redan uttryckt över uppgifterna om att kemiska vapen på nytt använts i kriget mellan Iran och Irak. Dessa handlingar är inte bara ett bevis på krigets fruktansvärda grymhet utan också ett folkrättsbrott som måste klart fördömas. Sverige har alltsedan början av 80-talet lämnat stöd till Internationella rödakorskommitténs humanitära hjälpverksamhet till förmån för Iran—Irak-konfliktens offer. Hittills har ca 25 milj.kr. utgått från biståndsbudgetens katastrofanslag för denna verksamhet. Detta innebär att Sverige bidragit med ca 10 26 av Rödakorskommitténs budget och att vi därmed är en av de största givarna till programmet. Det svenska stödet till Internationella rödakorskommitténs insatser fortsätter under år 1988. Skadorna efter den senaste användningen av kemiska vapen har föranlett Internationella rödakorskommittén att göra en särskild insats i området för de drabbade. För detta har man bl.a. vänt sig till Sverige med vädjan om extra bidrag för upphandling av mediciner, filtar, tält m.m. Jag är positiv till stöd för en sådan insats och avser föreslå att regeringen beslutar bidra till denna särskilda hjälpinsats, för att därmed på platsen lindra effekterna av de skador som förorsakats av den kemiska krigföringen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret, som jag tycker är positivt och som jag också tror är klargörande för svenska folket. Den information som vi hittills har fått har ju lämnats via massmedia, och det är inte heller så lätt att i budgetpropositionen läsa sig till hur Prot. 1987/88:101 förhållandena är. Där är ju katastrofbiståndsanslaget samlat i en pott, så att 15 april 1988 säga. Det var alltså bra att få reda på detta. Vi blev väl alla mer eller mindre chockade över att man använt stridsgas i Kurdistan, vars hårt prövade invånare i århundraden har pinats och skuffats undan till de mest oländiga bergstrakter. Vi svenskar brukar ju engagera oss för alla möjliga länder och folk som befinner sig i nöd. Bara för att ta några exempel kan jag nämna Sydafrika, Libanon och Nicaragua. Jag har ibland frågat mig hur stort vårt engagemang egentligen är när det gäller det kurdiska folket. Jag är tillfredsställd med att vår hjälp till Kurdistan går över Röda korset, jagtror att det är alldeles utmärkt. Men jag vill ändå ställa en kompletterande fråga: Ärstatsrådet Hjelm-Wallén beredd att vidta ytterligare åtgärder i den mån det skulle visa sig att vidare insatser behövs för detta mycket pinade folk?
Fru talman! Vi har alltså nyligen fått en begäran om ytterligare insatser, som regeringen ännu inte har behandlat. Jag vill emellertid meddela att jag är positiv till att vi också här gör en extra insats.
Fru talman! Jag tackar för statsrådets engagemang och önskar lycka till i detta arbete.

Fru talman! Det gläder mig att se statsrådet frisk och välbehållen tillbaka igen. Tack för svaret på min fråga! Jag uppfattar det som ett positivt svar, att vi kommer att få en översättning av Romfördraget i dess nuvarande skepnad, dvs. med de ändringar som har vidtagits under åren, samt av de delar av enhetsakten som är viktiga. Jag uppfattar också svaret så, att statsrådet delar min uppfattning att det är värdefullt att grundläggande dokument finns tillgängliga på svenska, så att de som vill gå till källorna kan göra detta och se hur vi tolkar de språk på vilka dessa grundläggande fördrag är skrivna. Det är av stort intresse att så kan ske.

Jag har inte ställt den frågan skriftligt och begär därför ingalunda att statsrådet skall ge synpunkter på den i dag, men om statsrådet vill göra det så har jag självfallet ingen invändning däremot.

Fru talman! Alf Svensson har frågat mig vilka initiativ som jag avser att vidta för att förändra situationen inom svensk sjukvård för patienter och personal. Efter det att Alf Svensson ställt sin interpellation till mig har hälsooch sjukvården diskuterats mycket ingående i riksdagen. Alf Svensson deltog ju, liksom jag, i denna debatt. Jag vill ändå nu upprepa vad regeringens hälsooch sjukvårdspolitik innebär. En av hörnstenarna i välfärdssystemet är den offentliga hälsooch sjukvården. Privatvården skall ses som ett värdefullt komplement till denna. Alf Svensson tar upp köerna till kranskärlsoperation som ett exempel på en sjukvårdskris. Jag vill peka på att det visserligen finns människor som väntar på operation men att vi också har haft en mycket stor ökning av operationskapaciteten under senare år. På förslag av regeringen anslogs 70 milj.kr. våren 1987 för att på kort sikt stimulera till en ökning av vissa operationer. Ytterligare medel har tillförts sjukvårdshuvudmännen för åren 1988 och 1989 genom den senaste Dagmaröverenskommelsen. Socialstyrelsen har nyligen på regeringens uppdrag redovisat läget inom bl.a. kranskärlskirurgin. Antalet operationer ökar mycket kraftigt. År 1985 gjordes ungefär 2 000 kranskärlsoperationer. Detta kan jämföras med nära 2 800 år 1987 och med 3 700 beräknade operationer under detta år. Detta innebär att antalet kranskärlsoperationer — inkl. s.k. ballongdilatationer — fördubblats från år 1985 till år 1988. Väntetiderna till kranskärlsoperationer har kortats. Vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är väntetiderna nu nere i tre månader. Vi är alltså på god väg att få bort köerna. Jag vill här understryka att den bild av kösituationen som presenterats av massmedia — bl.a. mot bakgrund av de särskilda förhållandena inom Stockholms läns landsting — inte är representativ för andra delar av landet, även om det självfallet vid enskilda kliniker och vårdenheter lokalt kan förekomma väntetidsproblem. Den medicinska tekniken utvecklas ständigt, och det gäller att ta till vara dess möjligheter. När ny teknik blir känd ökar emellertid efterfrågan på denna nya teknik, och långa väntetider uppstår. Det gäller då att inte bara tillföra nya utan också att omprioritera resurser och att arbeta över landstingsgränser och mellan landsting och kommuner. Vi måste lära oss att vara mer flexibla — och det är vi på god väg emot. Andelen äldre i vårt samhälle ökar. Vi vet att de som är över 75 år ofta har stora vårdbehov. Tack vare den nya tekniken är det nu möjligt att behandla sjukdomar som det tidigare inte fanns någon bot för —t.ex. utslitna höftleder och synnedsättning på grund av starr. Detta höjer avsevärt livskvaliteten för de äldre som kan få hjälp när de drabbas av sådana sjukdomar. Samtidigt har ofta en annan sorts kö bildats. Patienter som är färdigbehandlade kan bli kvar på akutklinikerna enbart därför att det inte finns tillräcklig äldreomsorg i form av servicehus, hemsjukvård, sjukhem eller ålderdomshem. Regeringen står fast vid ambitionen att primärvården skall byggas ut och omfatta olika former av boende och service som gör det möjligt att avlasta sjukhusen från de patienter som inte behöver sjukhusvård, så att akutsjukvården får möjlighet att ta emot nya patienter i behov av korttidsvård. För närvarande bereds en proposition inom regeringskansliet om riktlinjer för den framtida äldreomsorgen. Propositionen avses föreläggas riksdagen senare under våren. Regeringen arbetar med att öka valfriheten och servicen i vården. Människorna skall kunna besöka den läkare, den vårdcentral eller det sjukhus de själva vill, också över landstingsgränserna. Försök med en sådan valfrihet har bl.a. visat att efterfrågan på privata vårdalternativ då minskar. Den viktigaste resursen inom hälsooch sjukvården är personalen. Vi måste både rekrytera personal och arbeta på att behålla personalen inom vården. Det är viktigt att sjukvårdens huvudmän är lyhörda för personalens krav på utvecklingsmöjligheter i arbetet, på ändrade arbetsorganisationer, flexiblare schemaläggning och andra insatser som främjar trivseln och därmed effektiviteten. Sjukvården står och faller med de insatser som personalen gör. Därför måste vi skapa sådana arbetsförhållanden att människorna också i framtiden vill söka sig till den viktiga uppgift det är att vårda medmänniskor som behöver hjälp. Regeringen arbetar målmedvetet för att åstadkomma en god hälsooch sjukvård på lika villkor för hela befolkningen utan hänsyn till ålder, kön, yrke eller inkomst. Regeringen följer också utvecklingen med uppmärksamhet i dialog med sjukvårdshuvudmännen — bl.a. i den nyinrättade hälsocoh sjukvårdsberedningen. Statsministern har inbjudit företrädare för sjukvårdshuvudmännen till en överläggning om hälsooch sjukvården, som skall ske den 29 april i år.

Fru talman! För första och sannolikt sista gången har jag nöjet att först — 18 april 1988 företräda kds. Alf Svensson har genom trafiksvårigheter blivit förhindrad att komma, och jag ber å hans vägnar att få tacka socialministern för svaret på hans interpellation. Därefter övergår jag till att företräda folkpartiet. Den interpellation som har ställts av Alf Svensson gäller statens roll i hälsooch sjukvården. Vad kan regeringen göra för att lösa de problem som nu har uppstått? Detta är en viktig fråga. Vi har i Sverige gett huvudansvaret för hälsooch sjukvården till landstingen och i några fall till kommunerna. De har det löpande ansvaret för arbetet. Samtidigt har staten å sin sida viktiga funktioner i hälsooch sjukvården. Staten har ett tillsynsansvar genom socialstyrelsen. Förutsättningarna för socialstyrelsen att utöva det ansvaret har diskuterats en hel del i riksdagen under senare år. Häromsommaren skrev socialministern själv i en artikel att hon tyckte att statens möjligheter att ingripa var för små. Hon aviserade en utredning, en utredning som var beställd av riksdagen. Denna utredning har sedan spårlöst försvunnit. Jag skulle vilja fråga socialministern: Är det socialministerns bedömning att behovet av denna utredning har bortfallit? Staten har också ansvar för att vi har fungerande sjukvårdsregioner, som klarar av alla de specialiteter som inte med fördel kan hanteras av landstingen. Här sker självfallet en långsam anpassning till nya behov. Socialministern var inne på det i sitt interpellationssvar, när hon berättade om kranskärlsoperationerna. Men det är en för långsam anpassning som har skett. Vi kan, om vi ser tillbaka på vad som har hänt i Sverige under de senaste 15 åren, vara överens om att det har gått alldeles för långsamt att bygga ut t.ex. hjärtsjukvården. Det duger inte att enbart hänvisa till ny medicinsk teknik. Det handlar mer om vilken beredskap man har. Det rör sig om vilken kraft och vilket intresse statsmakterna har att möta den nya tekniken och se till att det inte uppstår fördröjningar på, som i detta fall, tiotalet år, innan de nya möjligheterna tas till vara. Staten har ett övergripande ansvar för utbildningspolitik och bostadspolitik. I Stockholmsregionen och på flera andra håll i landet har vi i dag svåra problem att rekrytera folk till sjukvården, därför att det inte finns bostäder att få. Staten har ett finansieringsansvar. En del av sjukvården finansieras via sjukförsäkringen. Där har staten träffat avtal som innebär att möjligheterna begränsas för privatpraktiker och privatpraktiserande sjukgymnaster. Det menar jag strider direkt mot det socialministern här sade om att den privata vården är ett värdefullt komplement till den offentliga vården. Vi kan också via staten påverka utvecklingen i önskad riktning. Från folkpartiets sida har vi föreslagit en rad stimulanser för att häva sjukvårdskrisen. Vi har föreslagit att vårdköerna skall kapas genom en aktivare rehabiliteringspolitik och genom att utnyttja sjukförsäkringens resurser flexibelt. På den punkten har vi ännu inte sett några åtgärder från regeringen. Vi har vidare föreslagit ett stimulansbidrag för att främja utbyggnaden av långvårdsklinikerna så att alla patienter som så önskar får rätt till ett eget rum. Det gäller även inom psykiatrin och omsorgsvården, där vi fortfarande har många patienter — över 50 000 — som delar rum med andra. Vi har tyvärr 173 inte fått något stöd från regeringens sida för detta. Vi har krävt åtgärder för att var och en skall ha rätt till en husläkare, att den tryggheten skall finnas att man har en egen läkare som varaktig kontakt inom sjukvården. Tyvärr har vi inte heller på den punkten fått något stöd från regeringens sida. Riksdagen har enhälligt begärt åtgärder för en bättre läkarförsörjning i glesbygd. I fjol skrev riksdagen till regeringen och bad om ett åtgärdsprogram för att se till att de svåra vakanser som vi nu har på många håll i landet skulle motverkas genom aktiva åtgärder. I år konstaterade riksdagsmajoriteten så sent som förra veckan att regeringen inte har svarat upp mot det önskemålet, och riksdagen förnyade nu sin framställning till regeringen, i hopp om att få en större aktivitet på det området. Det finns, fru talman, ganska mycket som staten kan göra. Men vi skall erkänna att med den nya politik som råder sedan den nya hälsooch sjukvårdslagen infördes har vi också hämmat statens möjligheter att utöva en aktiv tillsyn och en aktiv stimulans. Vi har — det har vi gjort gemensamt — avskaffat länsläkarfunktionen och minskat socialstyrelsens roll gentemot landstingen i en del avseenden. Under de år som har gått sedan de åtgärderna vidtogs menar jag att det har kommit fram problem som kanske inte i alla avseenden var förutsedda. Därför vill jag gärna fråga socialministern om hon är beredd att se över formerna och instrumenten för statens styrning, tillsyn och kontroll av hälsooch sjukvården på det sätt som riksdagen har begärt.

Fru talman! Det var intressant med den förklaring som Daniel Tarschys gjorde i början av sitt anförande. Jag trodde annars att det handlade om en ny koalition, mellan folkpartiet och kds, men så var det alltså inte. Det är en riktig beskrivning som Daniel Tarschys gör i många avseenden. Landstingen har det löpande ansvaret. Vi har en hälsooch sjukvårdslag som är en ramlag. Vi fick först arbetsmiljölagen, sedan socialtjänstlagen och därefter hälsooch sjukvårdslagen som är ramlagar som anger inriktningen av verksamheten. Jag står fast vid vad jag skrev i den artikel för några år sedan som Daniel Tarschys hänvisar till. Även om staten har möjligheter att övergripande utforma hälsooch sjukvården, anser jag att staten borde ha ökade möjligheter. Socialstyrelsen har tillsynsansvaret. Daniel Tarschys säger att dess möjligheter att hantera de här frågorna är för små. Vi har nu tillsatt en tillsynsutredning som över huvud taget skall se över detta. Om Daniel Tarschys hade läst budgetpropositionen uppmärksamt hade han funnit att det där klart framgår att regeringen har vidtagit åtgärder för att förstärka socialstyrelsen. Vi har tillsatt två interna projektgrupper som håller på att arbeta med att se över hur vi på bästa sätt kan förstärka organisationen på den medicinska sidan lika väl som på socialtjänstsidan. Vi är väl alla här i kammaren ansvariga för beslutet om socialstyrelsens omorganisation. Det var inte en socialdemokratisk regering som lade fram den propositionen. Vi kanske nu kan se att den bantning vi genomförde var för hårdhänt. Riksdagen uttalade sig för en utredning. Den har ännu inte kommit till stånd. Vi har valt att förändra hälsooch sjukvårdsberedningens karaktär. Vi har där möjlighet att föra en dialog med Landstingsförbundet. Vi har således valt den vägen i det här läget. Hälsooch sjukvårdsberedningen kan ta olika initiativ. I dagarna kommer vi att tillsätta en folkhälsogrupp. Som Daniel Tarschys var inne på är det inte bara medicinska åtgärder och sådant som rör det sociala området som det är angeläget att man ser över när det gäller dessa frågor. Statsbidragen är naturligtvis ett styrmedel. Daniel Tarschys vet att sjukvårdshuvudmännen naturligtvis vill ha så litet som möjligt av specialdestinerade bidrag. Daniel Tarschys räknar upp stimulansbidrag. Det var precis vad regeringen tog till förra året bl.a. för att korta köerna. Vi gav 70 miljoner extra. Den långa omställningen av hjärtsjukvården, som Daniel Tarschys nämnde, beror bl.a. på att de svenska specialisterna har ändrat uppfattning. Jag tycker att politikerna har ställt upp snabbt efter det att den ändrade bedömningen från deras sida kom till stånd 1986 — tror jag att det var. Jag vidhåller att privatvården är ett värdefullt komplement. När man tittar på statistiken över antalet privatläkare i detta land, finner man att det har ökat under senare år. När det gäller läkarförsörjningen på glesbygden kan vi alla säga att vi måste lösa den på något sätt. Det finns emellertid inget Columbi ägg. Det behövs olika åtgärder och olika stimulanser. Landstingen har olika möjligheter och försöker på olika sätt. Vi har haft en speciell grupp, Jämtlandsgruppen, eftersom Jämtland är ett av de områden där det är särskilt svårt att få läkare till de tjänster som finns. Jag var uppe i Kramfors i förra veckan. Av tolv allmänläkartjänster på vårdcentralen har man bara sex besatta osv. Jag kan inte heller se att riksdagen i sina beställningar när man har påpekat detta har anvisat några vägar för att man snabbt skulle kunna klara av detta. Jag tror att den allmänna läkarutbildningen gör att vi får flera läkare. Vi får använda de metoder vi har för att förbättra denna situation. Jag förmodar att Daniel Tarschys inte på något sätt vill förespråka att man skall tvångskommendera läkare ut till glesbygden. Jag menar således att väldigt mycket är på gång. Landstingen har det löpande ansvaret. Jag tycker dock också att det är riktigt som Daniel Tarschys säger att staten har ett övergripande ansvar. Vi skall naturligtvis använda de medel och metoder som vi har för att styra detta. Som svar på frågan kan jag upprepa att vi för närvarande inte har känt något behov av att tillsätta en utredning för översyn, utan att vi har valt att rekonstruera hälsooch sjukvårdsberedningen.

Fru talman! När man diskuterar hälsooch sjukvården sägs det ofta att den svarar för omkring 9 £ av bruttonationalprodukten. Men våra sjukdomar drar mycket större kostnader än så, därför att vi har ju också en sjukförsäkring, som drar ungefär motsvarande 5 2 av bruttonationalprodukten. Sjukförsäkringens utgifter har ökat mycket kraftigt under senare år, dels därför att vi har blivit mer sjuka, dels därför att regeringen har föreslagit förbättringar i sjukförsäkringen. Under samma tid som man kraftigt har hållit igen på sjukvårdens utbyggnad har mer och mer pengar gått till sjukförsäkringen. Det är självfallet bra för dem som mottagit ersättning från sjukförsäkringen att ha fått täckning för inkomstbortfallet. I många fall har det emellertid varit så att människor som varit sjuka och väntat på operation har fått stora summor pengar i väntan på dessa operationer, som hade kunnat utföras mycket tidigare, om man hade tagit en liten del av de pengar som gått till sjukförsäkringen och i stället satt in operationerna tidigare. Vi har nu i flera år utan större framgång försökt övertyga socialministern om att detta vore en bra lösning av en del av de problem som finns inom sjukvården. Socialministern har hela tiden hänvisat till att saken utreds. Den har utretts under hela den senaste mandatperioden. Det enda som vi så småningom har lyckats få fram, sedan socialministern väl förklarat att det var omöjligt med någon som helst överföring till landstingen, var de 70 miljonerna för att kapa köer. Vi har emellertid hela tiden fått nej till det som vi har föreslagit, att man skulle försöka sätta fart på sjukförsäkringspengar för att få en bättre sjukvård. Jag tycker att detta är sorgligt. Det är sorgligt för dem som har fått vänta i operationsköer onödigt länge, och det är sorgligt också samhällsekonomiskt sett, eftersom det ofta är en ren förlust att en människa tvingas gå sjukskriven lång tid utan att få behandling. I en del fall är det rent av ödesdigert. Om man har t.ex. en muskeleller skelettskada och går i ett halvt eller ett helt år utan att få den behandlad, kan man komma in i ett tillstånd där man inte längre kan rehabiliteras. Då är förtidspension den enda lösningen. Det är alltså inte bara fråga om ett onödigt lidande, utan det är också rent ekonomiskt en olycklig politik som regeringen har fört. Det är riktigt att det till slut kom fram 70 milj.kr., sedan Gertrud Sigurdsen flera gånger hade sagt till mig att det var omöjligt att få några som helst pengar till landstingen. Den åtgärden var för liten. Vi har begärt en kraftigare insats på detta område utan att få gehör från regeringen.
Fru talman! Först noterar jag med tillfredsställelse att Daniel Tarschys sade att regeringen har föreslagit förbättringar av sjukförsäkringen. Det är förbättringar som Daniel Tarschys och folkpartiet har gått emot. Jag delar Daniel Tarschys uppfattning att vi bättre borde använda resurserna. Det är bara det att Daniel Tarschys tycker att vi nu skall vidta de och de åtgärderna, när vi har en rehabiliteringsberedning som utreder detta och som kommer att presentera ett förslag — utredningen kommer ju att avge ett betänkande under året. Jag tycker att det är fel att föregripa förslag från dem som under längre tid — Daniel Tarschys sade ju också det — har kunnat titta på problemen och komma med, som jag hoppas, väl underbyggda förslag. Daniel Tarschys säger att de 70 miljonerna var alldeles för litet — det skulle ha varit mer. Jag vill bara säga att av de 70 milj.kr. har 42 miljoner gått åt.

Fru talman! Måttet på en framgångsrik politik, fru socialminister, är inte — 18 april 1988 hur mycket pengar som går åt utan om köerna finns kvar. Om köerna finns kvar, om människor fortfarande väntar på operationer, om människor fortfarande t.o.m. avlider i operationsköerna, då är politiken misslyckad. Då har den inte varit tillräckligt kraftfull. Jag menar att det är måttet på om politiken har lyckats eller inte lyckats. Naturligtvis är det fråga om en förbättring när man höjer sjukförsäkringen. Naturligtvis är det också en förbättring för pensionärerna när man höjer basbeloppet, som regeringen nu föreslår. Vad vi har sagt från folkpartiets sida är att man hela tiden måste avväga mellan de kontantförmåner som vi har i Sverige och det som vi ger till vårdsystemet. Vi måste ha en trygghet i vården. Vi måste se till att vårdsystemet får tillräckligt mycket resurser, så att det kan svara mot de behov som finns i samhället. Om vi för det ändamålet behöver hålla igen litet grand på de kontantförmåner som vi beviljar oss på olika områden, låt oss då göra det. Vi menar att det är viktigare att vården fungerar än att vi får ut några extra kronor som sjuka eller pensionerade eller vad det kan vara. Det är en avvägningsfråga. Man måste välja. Hela politiken är ju en fråga om val. Från folkpartiets sida har vi gjort ett val. Men vi har också pekat på att man i vissa avseenden faktiskt kan använda sjukförsäkringens resurser så, att man även där sparar pengar. Det var meningen med det s.k. Bohusexperimentet — ett experiment som fru Sigurdsen många gånger diskuterat med mig och som hon hela tiden har avvisat. Försöket innebar att man i Göteborgs och Bohus län skulle överföra 20 milj.kr. av sjukförsäkringens medel till ortopedin. Man skulle då ha kunnat operera många fler patienter, ge dem bättre vård och i slutändan spara 40 milj.kr. just för sjukförsäkringen. Det var således ett försök som kunde ha gått med vinst både för patienterna och för sjukförsäkringen. Trots detta och trots enhälliga framstötar från alla partier i Göteborgs och Bohus län har vi efter upprepade debatter här i kammaren fått nej från regeringen. Folkpartiet slår vakt om ett vårdsystem i Sverige som fungerar väl och ger trygghet åt alla. Vi slår vakt om ett system där personalen kan få utlopp för sin kreativitet och för sin vilja att hjälpa till att värna om de sjuka. Vi anser att man måste tillföra resurser till områden där vi har allvarliga brister. Om det är nödvändigt, om det inte finns andra resurser än dem som finns inom det vidgade sjukvårdssystemet för kampen mot sjukdomar, kan vi använda sjukförsäkringens resurser för att nå målet: En god och trygg vård åt alla i Sverige.
Fru talman! Jag svarar givetvis på frågor som Daniel Tarschys ställer till mig. Han påstår att det behövs mer pengar än 70 milj.kr. Jag svarade att av de 70 milj.kr. har det bara gått åt 42 milj.kr. Det är naturligtvis andra åtgärder som måste till, att förbättra arbetsorganisation, avhjälpa bristen på personal osv. Dessutom redovisade jag i mitt svar att köerna har minskat. Jag vet att folkpartiet inte vill ge pensionärerna den berättigade höjningen av basbeloppet, utan dessa pengar skall ges till vården. Jag, och säkert många Ul Prot. 1987/88:102 pensionärer med mig, ställer då frågan: Varför är det pensionärerna som skall betala för den förbättrade vården? Det bör vi alla göra, även Daniel Tarschys, jag, de högavlönade inom folkpartiet och också inom mitt parti.